Fru talman! Jag tror att centerpartiet eller möjligen dess kansli får göra klart för sig om det här gäller en utredning eller en arbetsgrupp. I ingressen till motionen står att herr Hedlund m.fl. anhåller om en parlamentarisk utredning angående näringspolitiken. I att-satsen talas om ett preciserat handlingsprogram. Det är väl en viss skillnad mellan en arbetsgrupp och en utredning; men det är en detaljfråga. Jag vill härefter i ett avseende — det är inte alltid man har tillfälle att göra det — uttrycka min beundran för centerpartiet, nämligen för den fantastiska motionsaktivitet det uppvisat när det gäller näringsoch lokaliseringspolitiska frågor, dock inte så mycket när det gäller regionpolitiken. Beträffande det sistnämnda området vill jag emellertid innan jag stiger ned från denna talarstol berätta för herr Sjönell vad som tydligen har gått honom förbi, eftersom han sade att det därvidlag inte ”bidde” något. Man kan undra hur en aktiv politiker, som vistats här i riksdagen under så lång tid som herr Sjönell, kan ha undgått att se vad som skett på det näringspolitiska området liksom all den utbildningsverksamhet som där bedrivits. Centerpartiet har i alla fall kämpat så länge i denna fråga, att man t.o.m., som herr Sjönell sade, har blivit ensam i dessa strävanden. Varför har man då blivit ensam? Jag tolkar det så att folkpartiet och moderaterna i utskottet bättre följt med den allmänna utvecklingen än vad de centerpartistiska reservanterna i näringsutskottet gjort.

Repetition anses ju också vara kunskapens moder. Vad har vi då beslutat under 1960-talet och vad lägger vi till grund för den regionpolitik, som vi hoppas skall genomföras under 1972? Ja, 1964 års riksdag beslutade om en femårig försöksperiod med lokaliseringspolitik. Därefter kom 1967 års länsplanering, 1968 års lokaliseringsutredning, 1969 års utredning på området och slutligen 1970 års länsprogram, Vad är det då som pågår för närvarande? Jag hoppas verkligen att också herr Sjönell känner till detta. 1970 års länsprogram är ju en sammanfattning av bl.a. det som jag nu kort redogjort för. Detta länsprogram är nu ute på remiss hos kommunerna, och yttrandena skall insamlas av länsstyrelsernas planeringsråd och insändas till inrikesdepartementet före halvårsskiftet. Materialet skall naturligtvis sedan bearbetas av regeringen, och man har i statsverkspropositionen uttalat att ett regionalpolitiskt program — om ett sådant kan utarbetas på grundval av materialet — skall föreläggas 1972 års riksdag. Jag vill nu fråga talesmannen för reservanterna och för centerpartiet — i den händelse motionen skall tolkas så att en arbetsgrupp skall tillsättas — om en ny sådan skulle ge ett snabbare resultat än vad det 1972 väntade regionalpolitiska programmet skulle innebära? Jag tycker att centerpartiet och dess partiorganisation — ty i detta fall har partiorganisationerna en stor uppgift — i stället skulle ägna en del av sin verksamhet åt att föra ut det som jag nu mycket kort försökt redogöra för, nämligen den målsättning och inriktning som den nuvarande regionalpolitiken har. Vi behöver inte heller ligga still politiskt under perioden 1971—1972. Jag är nämligen fullt övertygad om att regeringen liksom även eventuella remissorgan eller andra instanser som kontaktas inte kommer att ha något emot att vi får en effektiv och saklig debatt om hur den regionpolitik, som bl.a. centerpartiet så länge krävt, skall utformas och om hur målsättningen för den skall preciseras. Den regionpolitiska åtgärd, som vi under de senaste dagarna hört talas om och som innebär att 37 statliga institutioner skall flyttas ut från huvudstaden, är också en del av planeringen på det regionalpolitiska området. Den skall ses mot bakgrunden av hela den utredningsverksamhet som där pågår. Jag vädjar till centerpartiet att ta upp en aktiv diskussion i det här stycket. Jag vädjade om det många gånger, när vi hade att ta ställning till 1969 års statsverksproposition med statsrådets förslag och bearbetning av de utredningsresultat som framkommit. Där föreslogs faktiskt en regionsindelning som gav en bild av den utflyttning av statliga institutioner som nu kommer att ske. Där talades om Norrköping-Linköping, Gävle-Sandviken, Falun-Borlänge osv. Men ingen från centerpartiets sida ville säga att man inte vågade sig på en sådan regionsbildning. Jag vädjade i riksdagsdebatten: Konkretisera nu hurdan regionsbildning ni vill ha och vad ni vill att man skall göra när det gäller att lokalisera företag! Något besked på den punkten hörde vi inte av. Emellertid skall jag inte upprepa mera utan vill sluta mitt anförande med att säga följande. I det föregående utskottsbetänkandet talades om en strukturrationalisering och en snabb teknisk utveckling. Jag hoppas att vi alla här i riksdagen skall göra vad vi kan för att klara den samhällsutveckling som kan väntas under 1970-talet. Det har talats om snabb samhällsutveckling, strukturrationalisering och industrinedläggningar, men har vi någon gång funderat på hur mycket som sker och hur många som drabbas? Vi har mött rubriker som säger så här: 20 av 50 massafabriker läggs ner under 1970-talet. Industrins utredningsinstitut konstaterar: Av dagens nära 7 000 sågverk finns kanske bara 2 500 kvar om tio år. Antalet fusioneringar var 1969 omkring 250, 1970 var det 181. Antalet anställda i köpta företag och anläggningar var 1969 42 540 och 1970 20 519. Den som följt med vad som skrivits i börskommentarerna har sett att Dagens Nyheters börskommentator också har ”filosoferat” över detta. Han har undersökt vilka sammanläggningar som skett och vad som har inträffat på börsen i fråga om de börsnoterade företagen och han har satt rubriken: Fusioner under 1970-talet — vilka av dessa går ihop? Det är inte jag som har hittat på rubriken, utan det är en s.k. sakkunnig börskommentator som studerat näringsutvecklingen och funderat över den. Han har fört ihop AGA - ESAB, Volvo - Bahco, Cementgjuteriet - Armerad Betong - ABV osv., Husqvarna - Electrolux, Pripp - Marabou, NK - Åhlén & Holm, Alfa-Laval - Sonesson, SAAB - Facit, Gränges - Wirsbo - Boliden, Esselte - Almqvist & Wiksell, Stora Kopparberg - Garphyttan - Gunnebo, osv., osv. Han har funderat över ett 20-tal sådana här fusioneringar: Kommer dessa företag att gå ihop under 1970-talet? Sammanfattningsvis vill jag säga att vi måste ställa starkare och starkare krav på samhället för att vi skall klara den utveckling som vi kan vänta oss. Jag har en känsla av att man alltför litet har uppmärksammat den här delen av den snabba näringspolitiska strukturomvandlingen.

Vi måste komma ihåg att med den synen på politiken får vi räkna med stora svårigheter framöver. Vi skall vara medvetna om att såväl samhället som näringslivet och industrin själv skall skapa en beredskap om det över huvud taget skall ske. Det var vad jag hade att säga i anknytning till utskottets utlåtande.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

Fru talman! Jag inregistrerar givetvis med mycket stor belåtenhet och glädje herr Haglunds oförställda beundran för centerpartiet. Det är på något sätt uppfriskande att i denna lokal få möta en uppriktig socialdemokrat. Den beundran som han nu sade sig hysa för centerpartiet har emellertid en liten skugga — vi skulle inte ha gjort tillräckligt stora insatser när det gäller lokaliseringspolitiken och framför allt regionalpolitiken. Jag får säga precis detsamma som herr Haglund sade om mig. Jag vet inte hur länge herr Haglund varit med i riksdagsarbetet. Men det förvånar om han kunnat sitta så pass länge som han ändå gjort och inte kunnat observera de insatser som just centerpartiet gjort inom lokaliseringsoch regionalpolitiken. Det var på det sättet — om jag får uppfriska herr Haglunds minne — att det var vi som ursprungligen tog det verkliga initiativet till en lokaliseringspolitisk debatt. Det är vi som drivit de regionalpolitiska målsättningarna och kraven på att i olika sammanhang förstärka de regionala organens befogenheter, att försöka decentralisera den alltför maktfullkomliga koncentrationen till kanslihuset och finansdepartementet ut i regionerna. Herr Haglund kanske läser tidningarna; i så fall bör han ha observerat att regeringen mot bakgrunden av vårt envisa tjatande i många herrans år på denna punkt i dessa dagar beslutat sig för att flytta ut ett stort antal ämbetsverk till landsorten och regionerna. Detta har mycket starkt applåderats av alla regionalpolitiker. Detta är ett resultat så gott som något och ett konkret resultat av våra ansträngningar på denna punkt. Jag måste göra herr Haglund ledsen när jag upprepar att det inte var någon överdrift och kanske inte någon elakhet heller när jag sade att de stolta parollerna från den socialdemokratiska partikongressen 1967 om det stora allt övergripande näringspolitiska programmet liksom ”bidde inget”. Jag upprepar än en gång att det inte blivit någonting. Därmed har jag inte sagt, herr Haglund, att vi från centerpartiets sida på något sätt vill undervärdera de insatser som görs i form av delaktiviteter på det näringspolitiska området. Vi är fullt med på att utveckla regionalpolitiken, som jag nyss sagt, men jag vill notera, fru talman, att hur många insatser man än gör på det regionalpolitiska området och hur förnämligt regionalpolitiskt program man än kan komma att fastställa, så är detta ändå en delaktivitet i det stora sammanhanget. Jag tog ett exempel från ett företag som gör delaktiviteter på försäljningssidan, på inköpssidan, i fråga om lagerhållningen osv. och påvisade att detta är delaktiviteter. För att få en meningsfylld framgång på detta område måste man ha ett helhetsprogram. Det är detta som saken gäller. Jag vet inte hur man över huvud taget skall kunna utveckla detta vidare så att herr Haglund förstår vad vi menar. Vi talar på något sätt förbi varandra. Men jag vill ha fastslaget, fru talman, att vi inte undervärderar dessa delaktiviteter som sker — i stället understöder vi dem för att få största möjliga effekt. Men den maximala effekten når man aldrig förrän man sammanvägt det hela till en enhetlig över alla delaktiviteter övergripande helhetsbild av den slutliga målsättningen. Förra gången sade jag ingenting, fru talman, om reservationen. Men jag ber nu att få yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Jag sade ju att ni inom centerpartiet har gjort mycket. Men vad har ni gjort? Ni har motionerat. Det är ingen konst att motionera, det kan vi göra allihop — det väcktes nära 2 000 motioner under den ordinarie motionstiden i år. Men vad vi vill är att centerpartiet skall konkretisera. Ni har liksom tagit monopol på lokaliseringsoch regionalpolitiken, och det har jag i och för sig ingenting emot. Men när vi kommer till att målsättningen för lokaliseringsoch regionalpolitiken skall konkretiseras vill ni inte vara med. När jag tog upp dessa frågor för något år sedan reste sig några folkpartister och centerpartister upp och sade: ”Men herr Haglund har ju inte föreslagit något till vår region.” Självklart svarade jag då: ”Framlägg själva förslag om hur ni vill driva regionalpolitiken! ” Det fick jag naturligtvis inget svar på. Det kom inga förslag — det var nämligen känsligt att tala om för vissa grupper att de inte kunde få någonting. Det blir många gånger hårda bud för vissa områden. Konkretisera alltså målsättningen och deltag i debatten — det är vad frågan gäller. Jag vet inte om jag missförstod herr Sjönell när han talade om utlokaliseringen av statliga verk. Är han motståndare till det eller tycker han att det är en bra lösning? Anser han att det är ett led i lokaliseringsoch regionalpolitiken? Är det kanske rent av meningen att också Böndernas hus i Stockholm skall flyttas ut? Det borde givetvis göras, om man skall vara konsekvent och vill föra en radikal lokaliseringsoch regionalpolitik. Jag kan upplysa herr Sjönell om att jag har varit i riksdagen sedan 1958. I en av punkterna i centerpartiets motion talas det om maktkoncentration. Jag skall inte säga så mycket om detta, jag vill bara uppmana herr Sjönell att erinra sig centerpartiets ställningstagande när koncentrationsutredningen tillsattes och fundera på vad centerpartiet då gjorde. Jag är mycket nyfiken på att få veta anledningen till centerpartiets ställningstagande när koncentrationsutredningen tillsattes.

Fru talman! Herr Haglund säger att vi inom centerpartiet har uträttat mycket arbete, men när han skall konkretisera vad vi har gjort säger han: ”Ni har hållit på och motionerat år efter år.” Det väcks tusentals motioner här i huset varje år, och herr Haglund tycker tydligen inte att det är något arbete. Jag undrar om han inte undervärderar parlamentarikernas och sin egen roll — jag tror att motionerna har stor betydelse. Men jag vill erinra om en annan sak som herr Haglund väl känner till — maktförhållandena i riket. Det är inte vi i centerpartiet som sitter i regeringen, herr Haglund, det är herr Haglunds partivänner som regerar. Det innebär att vi från centerpartiet liksom från de andra borgerliga partierna bara har en utväg — att motionera, att framlägga kloka och bra förslag. Och det gläder oss, herr Haglund, att när det gäller de centrala inslagen i de senaste årtiondenas samhällsdebatt och de centrala konkreta åtgärderna i den senaste tidens samhällsutveckling är det centerförslag som regeringen i stor utsträckning har tagit upp och verkställt. Hur blev vi exempelvis inte förhånade när vi första gången väckte miljömotionen? Fru Eriksson i Stockholm, herr Haglunds partikamrat, sade att det var ju ingenting att hänga i julgranen. Man kallade den hånfullt för en omnibusmotion. Herr Haglund och hans partikamrater har sedermera med hull och hår slukat våra förslag om att miljöpolitiken måste föras ut och bli meningsfylld. Vi sätter värde på det. Vi tycker att det är bra när ni tar upp våra förslag. Huvudsaken för oss är att ni verkligen genomför dem i praktiken. Likadant är det med lokaliseringspolitiken och med utflyttningen av ämbetsverk. Jag kan inte tänka mig att herr Haglund kunde missförstå mig — i så fall tror jag att han är den ende här i kammaren som gjorde det — när jag tog utflyttningen av ämbetsverk som exempel för att därmed markera att vi har en regionalpolitisk målsättning och påvisa att det äntligen har blivit ett resultat. Jag måste väl ändå sätta värde på att så sker och inte motsatsen, som herr Haglund försökte göra gällande. När det sedan gäller exempelvis Böndernas hus är det mycket möjligt, herr Haglund, att det kommer att flytta efter. Jag vill bara än en gång erinra om att i Böndernas hus är det mindre än 1 procent av jordbruksorganisationernas befattningshavare som arbetar. Om vi drar paralleller i sammanhanget, vet jag inte om de utfaller till herr Haglunds partis förmån. Vad som är väsentligt är att vi här får motionera och lägga fram förslag och att ni sedan tar upp förslagen och genomför dem. Ni har genomfört miljöpolitiska och lokaliseringspolitiska förslag, som vi har väckt, i samverkan med andra partier. Den dag ni tar upp vårt förslag om ett samlat näringspolitiskt program är vi också nöjda. Vi lider inte av något slags prestigehänsyn härvidlag. Vi är nöjda bara någonting sker.

Fru talman! Jag har inte alls underskattat motionerandet, herr Sjönell. Tvärtom sade jag att man skall motionera. Men skillnaden mellan motioner som bl.a. centerpartiet lägger fram och det som socialdemokratin och regeringen nu gör, det är att vi handlar och just i detta nu åstadkommer någonting — vilket herr Sjönell också har hänvisat till. Det är den stora skillnaden i sammanhanget.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att yrka bifall till den reservation som är knuten till civilutskottets betänkande nr 4 och vill bara kommentera det yrkandet något. Det finns kanske anledning att erinra om att detta betänkande behandlar en kungl. proposition om byggnadsforskningsavgiften. Denna avgift har funnits sedan 1953, och meddelaktiga i att tillskjuta avgifter till den byggnadsforskningsfond där medlen uppsamlas är kommuner, enskilda företagare och även staten. Men staten är befriad från ett medelsgivande i form av avgifter och har i stället givit sitt bidrag i form av anslag. Jag vill gärna säga att det anslaget förvisso väl har täckt det belopp som skulle utges i form av avgifter om staten som arbetsgivare hade pålagts dylika i likhet med kommuner och enskilda arbetsgivare. Vad som föreslås i propositionen är en inte så stor ändring i förordningen angående byggnadsforskningsavgift. I anslutning till propositionen har väckts motionen 1180 med herr Turesson som första namn och där tas en detalj upp som principiellt inte är oviktig.

Man har sagt ifrån, och det finns väl anledning att ha förståelse för det, att denna utvidgning på flera sätt blir betungande för den kommunala verksamheten. Anläggningsverksamheten i kommunerna är nämligen av mångskiftande slag, och därför blir denna avgift administrativt rätt betungande. Detsamma skulle naturligtvis kunna sägas vara förhållandet för statens del, även om verksamheten därvidlag inte är så mångskiftande som för kommunerna. Utskottsmajoriteten säger emellertid i stort sett sanningen när den uttalar att det är administrativa svårigheter förenade med det system som föreslagits i motionen. Och därmed, fru talman, är jag äntligen framme vid den.

Det är ju i regel på det sättet att arbetsgivaravgiften belastar slutprodukten, och i konkurrenshänseende blir den inte neutral, om den i fallet staten icke belastar de anläggningsarbeten som staten utför i egen regi. Den lilla förändring som motionärerna har föreslagit innebär helt enkelt att statens bidrag skulle betalas direkt av de i egen regi byggande statliga förvaltningarna. Det är alltså inte fråga om några ändringar i summans storlek e. d., och inte heller har man någon invändning mot att öka avgiftsskyldigheten genom att utvidga området till anläggningarna. Av de skäl som vi har angivit i reservationen vill vi bara att byggnadsforskningsavgiften skall vara konkurrensneutral.

Men det är säkerligen en fråga på längre sikt, och jag har ingen anledning att närmare ingå på den här. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den reservation som är knuten till civilutskottets betänkande nr 4.

Fru talman! Fröken Ljungberg har i väsentliga delar redogjort för propositionens innehåll, och det finns därför ingen anledning för mig att upprepa den saken, Jag vill bara tillägga att propositionen vilar på ett förslag som utarbetats av utredningsmän tillsatta 1967. Jag delar fröken Ljungbergs mening att den lilla avvikelse som föreslås i reservationen är en detalj i sammanhanget. Utskottet är ense med departementschefen i allt väsentligt och om ändringarna i den nuvarande förordningen rörande byggnadsforskningsavgiften. Utredningsmännen förefaller också ha diskuterat en omläggning som kanske skulle kunna möjliggöra ett tillmötesgående av önskemålen i motionen.

Av den anledningen har utredningsmännen för sin del inte velat föreslå någon ändring på den punkten. Sedan är naturligtvis konkurrensneutraliteten en synpunkt som inte kan avvisas utan vidare. Ingen i utskottet har väl heller haft någon annan mening där än att det vore önskvärt att kunna åstadkomma detta. Men mot detta måste då ställas de administrativa besvär som är förenade med en rationell lösning av den frågan, alltså en lösning som inte medför några onödiga besvär. Av vad fröken Ljungberg anförde föreföll det mig som om reservanterna är något tveksamma om det rimliga i att i dag föreslå en ändring i det stycket. Det må vara hur det vill med den saken, men utskottet har menat att det för närvarande inte finns någon anledning att göra ändringar i den detaljen, av skäl som jag här har nämnt. Utskottet har delat departementschefens uppfattning i propositionen och ställer sig helt bakom den. Fru talman! Jag skall nöja mig med det anförda och med hänvisning till den skriftliga motiveringen yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag skall be att kortfattat få yttra mig i denna fråga; det är inte mycket att säga utöver vad fröken Ljungberg och herr Henrikson har sagt. Motionen har varit nyttig så till vida att den har fäst uppmärksamheten på vikten av att vara konkurrensneutral när det gäller statliga byggen i egen regi. Anledningen till att jag inte anslutit mig till reservationen utan till utskottsmajoritetens betänkande är att vi under diskussionen i utskottet med utgångspunkt från motionen fick till stånd en så positiv skrivning i betänkandet. Där sägs att det just nu inte är anledning att gå över till den metod som motionen förordar. I propositionen och i den utredning som ligger till grund för propositionen framhålls att i ett mera utvecklat programbudgetsystem, när ämbetsverken eller de statliga myndigheterna har programbudget, så är det lättare att lägga in sådana här kostnader för varje särskilt statligt projekt. Då kan man tänka sig att övergå till ett system som är konkurrensneutralt. Utredningen säger att en sådan reform bör initieras i samband med att man genomfört programbudgeteringen i den statliga verksamheten. När detta ännu inte ägt rum tycker vi som står bakom utskottsbetänkandet att man, på grund av det administrativa krångel som annars kan komma att uppstå, skall bibehålla det system som nu används. Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Både herr Henrikson och herr Tobé hakar upp motståndet mot reservationen på det lilla ordet ”nu”. Och det är ju också något att gömma sig bakom, hur kort det än är. Vi uttalar i reservationen att den omläggning som vi förordar skall ske fr.o.m. budgetåret 1972/73. Nu är det alltså för det första inte högaktuellt. Det gäller för det andra att här så småningom kunna anpassa sig efter moderna budgetprinciper. Vi förutsätter också att de administrativa svårigheter som föreligger skall kunna övervinnas. Låt mig emellertid också tillägga att det som gör detta angeläget är att omfattningen av anläggningsverksamheten i statens regi är så oerhört mycket större än den verksamhet som gäller husbyggenskap. Jag vill bara nämna ett par siffror från utredningen som refereras i propositionen. Produktionsvärdet när det gäller statliga myndigheter med byggnadsverksamhet i egen regi låg 1967 i fråga om husbyggnad på 157 miljoner och i fråga om anläggningsverksamhet på 2 939 miljoner. Mot bakgrunden av dessa siffror kanske det förefaller ännu mer förståeligt att vi talar om att byggnadsforskningsavgiften bör vara konkurrensneutral.
Fru talman! Även små ord kan naturligtvis ha sin betydelse, och har det utan minsta tvekan i,detta sammanhang. Fröken Ljungberg säger att man önskar den föreslagna omläggningen inom loppet av inte fullt ett år. Det förefaller mig vara ganska optimistiskt att lägga fram ett sådant förslag utan att samtidigt ange på vilket sätt omläggningen skall ske. Utredningsmännen har i varje fall ansett att det föreligger betydande hinder för en sådan omläggning intill dess man allmänt inom statsförvaltningen övergått till det nya budgetsystem som jag tidigare nämnde. Jag tror att utredningsmännen haft bättre tid på sig än utskottet att tänka igenom dessa frågor, och då utredningen alltså har kommit till denna slutsats, har det för utskottsmajoriteten varit tillräckligt för att nu inte föreslå någon ändring på denna punkt.
Fru talman! Det är märkligt det där med ordens magi. Här talas om ”administrativa svårigheter” och ”administrativt krångel”. Jag tillåter mig fråga: Vad är det? Är det någon människa som kan tala om vari detta administrativa krångel skulle bestå? När en statlig förvaltning skall bygga ett hus gör man ritningar, programhandlingar och kostnadsberäkningar, och därefter begär man anslag, och har man tur anvisas det anslaget i statsverkspropositionen och beslutas av riksdagen, Skulle det vara någon större svårighet att beräkna det anslaget om det kostade en eller två procent mer att bygga detta hus? Jag bara frågar! Det är ren magi att tala om administrativt krångel i detta sammanhang. Det är lika mycket magi att tala om att den programbudgetering som vi delvis redan infört i statsförvaltningen skulle vara en förutsättning för att genomföra det jag föreslår i min motion. Vad är det för trams? Det är väl ingenting som säger att man inte kan beräkna en kostnad och begära ett anslag som blir två procent högre än eljest, om man inte har programbudgetering. Nej det där är magi och ingenting annat.

Det är i och för sig alldeles riktigt. Men när man i vanliga fall negligerar ett belopp på två procent av totalkostnaden genom att säga att det ryms inom felmarginalen har man att göra med pluseller minusvärde — ena gången räknar man fel två procent för högt, andra gången räknar man fel två procent för lågt. Men i detta fall är det en systematisk trend i felräkningen i det egenregibyggande det här gäller, en systematisk trend som är oneutral därför att den är till konkurrenternas nackdel. Det är detta som är kvintessensen i mitt motionsyrkande, och därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen.
Fru talman! Egentligen är det ju så att staten är befriad från denna avgift. Staten ger sitt stöd till denna verksamhet genom ett anslag över budgeten. Det anslaget torde vara högre än vad bidraget skulle bli om vi valde den form för statligt stöd på detta område som herr Turesson förordar. Man skall självfallet inte bortse från att administrativt arbete också kostar pengar. Jag är övertygad om att herr Turesson inte är beredd att förorda att det anslås mer pengar för dessa uppgifter; även om det inte skulle bli fråga om särskilt många tusenlappar torde det ändå röra sig om ett belopp som man inte kan bortse från. Det väsentliga är, som utskottsmajoriteten ser det, att staten bidrar till denna verksamhet med en andel som är rimlig, dvs. att staten tar en relativt sett något större del av dessa kostnader än vad som skulle bli fallet om vi valde den metodik som herr Turesson förordar. Jag vidhåller yrkandet om bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Vi vet alla att det är som herr Henrikson säger att staten betalar sin tribut till denna forskning. Det sätt på vilket dessa pengar bokföres och redovisas är emellertid felaktigt. Statens bidrag blir därigenom oneutralt och snedvrider konkurrenssituationen gentemot entreprenörerna, och det är det jag vill komma åt.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han finner det lämpligt att det med anlitande av statliga medel anordnas jubileer av den typ som nyligen förekommit vid socialhögskolan i Stockholm. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Herr Brundin har frågat mig vilka åtgärder jag har möjligheter att vidtaga i syfte att förhindra ett upprepande av så generande tilldragelser, som de som ägde rum vid firandet av socialhögskolans i Stockholm femtioårsjubileum. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Läroanstalter inom departementets område kan, efter ansökan, erhålla bidrag till kostnader i samband med jubileer. Ansökningarna prövas närmast i fråga om bidragets storlek. Någon prövning av programmets innehåll görs däremot i princip inte. Det bör i framtiden liksom hittills ankomma på de närmast ansvariga att besluta om utformningen av jubileumsprogrammen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på den enkla frågan. Det ingår ju i god uppfostran att kunna behärska sig, och jag tyder det som ett utslag härav när svaret är så knapphändigt. Själv har jag ingen god uppfostran, och de flesta skattebetalare i det här landet har heller inte så god uppfostran att de kan förkväva moralisk indignation, sunt förnuft och annat som faktiskt har kränkts av det som hände vid det jubileum som jag åsyftade med min enkla fråga. När man firar ett jubileum brukar man i allmänhet erinra om det arbete som har utförts inom en institution eller för en rörelse. Man brukar också skissera en målsättning för framtiden. Om det var en skisserad målsättning som framkom vid det festligaste tillfället vid detta tredagarsjubileum är det ganska upprörande. Det förvånar mig verkligen att statsrådet inte fick ett litet utbrott på grund av vad som där hände utan även i fortsättningen är beredd att låta detta passera utan någon reaktion.

Jag har under mellantiden fått brev där det sägs att det gäller ju bara varuhus, men jag har också fått brev från dem som har butiker eller rörelser. Jag har från alla dessa fått ett kraftigt gensvar på min reaktion. Jag har också fått brev från vanliga jobbare, som inte kan förstå att man på detta sätt skall manifestera en högtid vid en socialhögskola, där det gäller att få människor att förstå nöd, att hjälpa andra. Jag kan endast förklara det inträffade på ett sätt. Det är så många överklassmänniskor som numera blivit s.k. socialister, och de har under sin uppfostran lärt sig att socialism är stöld. Nu gör man tydligen slutledningen att stöld är socialism och radikalism. Det är betänkligt om en sådan uppfattning skulle vinna gehör. Jag tycker att ett statsråd i detta sammanhang borde ha visat något av ogillande i sin ton.

Herr talman! Om vi kräver anständighet och gott uppförande av andra — och det skall vi göra — tycker jag att vi också skall föra debatten i denna fråga på ett anständigt sätt. Låt mig först konstatera att skolans rektor klart har tagit avstånd från den föreläsning det här gäller. Det gjorde han mycket tydligt och bestämt i en radiointervju med honom, som inspelades strax efter den aktuella händelsen. Han förklarade att det hela från början till slut var ett intellektuellt fiasko. Däremot hävdade han att de fem andra föreläsningarna stod på en hög intellektuell nivå. Nog bör fru Eriksson i Stockholm och herr Brundin förstå att regeringen uppfattat det inträffade såsom ett klart misslyckande och att vi självfallet inte i något avseende kan acceptera den föreläsning, som hölls vid tillfället i fråga. Det var för mig en självklarhet. Men vi får ju också se till att den upprördhet som vi som individer och politiker kan känna inför ett sådant här missöde inte förleder oss till att kräva ting som vi vid närmare eftertanke kanske inte riktigt vill stå för. Vad är det herr Brundin egentligen kräver? Jo, att ett ansvar av något slag utkräves av skolledningen. Jag svarar att regeringen har för våra högre läroanstalter det förtroendet — och kommer att ha det förtroendet — att de inte gör några misstag av den här typen. Så händer en och annan sak, som vi alla beklagar, men det kan inte föranleda oss att i fortsättningen tillämpa någon form av censur av den verksamhet som de bedriver. Vi är väl alla överens om att våra högskoleenheter skall få bedriva sin verksamhet inom de allmänna riktlinjer och ramar som regering och riksdag drar upp men att det sedan blir skolledningarnas sak att bedöma hur verksamheten bör utformas. Var skulle vi eljest hamna, herr Brundin? Jag skulle bra gärna vilja veta vad för slags korrektiv herr Brundin hade i tankarna.

Herr talman! Det var ju väl att det nu kom ett beklagande och ett avståndstagande. Jag har inte talat om rektorn på socialhögskolan, utan jag har frågat hur regeringen såg på detta och närmast det ansvariga statsrådet. Därför räcker det inte för mig om rektorn uppträder i TV och radio, utan för mig är det viktigt att höra att den politiskt ansvariga ledningen intar en ståndpunkt som sammanfaller med allmänhetens. Jag hör nu att statsrådet beklagar det inträffade och tycker att det var ett intellektuellt fiasko. Men det var mer än ett intellektuellt fiasko! Saken får inte tas så lättvindigt. Efter vad jag förstår, får man inte anlägga moraliska synpunkter. Det finns dock en samhällsmoral — den må förlöjligas hur mycket som helst — som omfattas av praktiskt taget alla vanliga människor. Och finns det lagar som säger de flesta vad de får göra, kan de lagarna icke upphävas, om man är aldrig så intellektuell i sin predikan. Jag är tacksam för att höra att regeringen är upprörd, även om det verkar som om den är mer upprörd över dem som har påtalat frågan här i riksdagen.

Herr talman! Det är riktigt att jag refererade rektorn vid socialhögskolan när jag sade att han kallat detta för intellektuellt fiasko. Det var, fru Eriksson, inte mina ordalag. Därefter sade jag att det var en självklarhet för mig och regeringen att innehållet i den föreläsning som vi här diskuterar var helt främmande för de värderingar och de synsätt som vi har på politiken och det svenska samhället. Men jag måste än en gång upprepa att vi av detta inte får dra den slutsats som låg mer eller mindre i vad som sades av herr Brundin, nämligen att vi skall göra ingrepp i det sätt varpå en högskola hanterar sina resurser. Vi måste slå vakt om den rätt högskolan har. Men självklart är det riktigt att det påtalas, när misstag begås. Men jag ville också i detta sammanhang stryka under att man inte får dra den slutsatsen av detta utomordentligt beklagliga missöde i socialhögskolans verksamhet att det skulle leda till att vi skulle införa någon form av kontroll av annan art än den generella kontroll som vi har i dag.

Herr talman! Herr Berndtson i Linköping har frågat hur utbildningsministern ser på möjligheterna att genom statliga åtgärder mildra verkningarna av ekonomisk och annan art för de vuxenstuderande till följd av den nu utbrutna skolkonflikten, som kan medföra såväl utökade studieskulder som behov av förlängd tjänstledighet från anställning därest eleverna tvingas gå om terminen. Vidare har herr Jonsson i Alingsås frågat utbildningsministern, om han anser att det beträffande de vuxenstuderande finns anledning att vidta särskilda åtgärder med anledning av den uppkomna skolkonflikten och i så fall vilka. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågorna. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag beklagar att konflikten för åtskilliga vuxenstuderande medför betydande problem. Svårigheterna växlar emellertid starkt beroende på bl.a. vilken utbildning det gäller och de studerandes personliga situation. För de studerande vid de statliga vuxenskolorna i Härnösand och Norrköping är problemen generellt så besvärliga att dessa skolor redan från början undantagits. Utvecklingen i fråga om den kommunala vuxenutbildningen följer vi med uppmärksamhet. Först när verkningarna av konflikten närmare klarlagts kan ställning tas till de aktualiserade frågorna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Frågan är visserligen begränsad till en kategori som berörs av den pågående konflikten, men den drabbar naturligtvis många andra såväl inom skolväsendet i övrigt som sådana som är beroende av järnvägskommunikationerna eller som behöver anlita den sociala hjälpverksamheten osv. Men bakgrunden till min fråga är det speciella problem som de vuxenstuderande ställs inför. Många av de vuxenstuderande har tagit lån för att kunna bedriva studierna. De har kanske tjänstledighet från anställningar. Många har försörjningsbördor. Inte så sällan är vuxenstuderande ensamstående med minderåriga barn. Det är inte heller oviktigt att de kommit upp i en ålder då varje avbrott inverkar menligt på möjligheten att fullfölja studierna och komma in i arbetslivet igen. De vuxenstuderande läser ofta efter ett pressat tidsschema för att uppnå stipulerade poäng. En enkät som företagits vid ett par skolor i Stockholm visar att av de heltidsstuderande som deltog anser 39,5 procent sig inte ha möjlighet att gå om kursen, beroende på ekonomiska problem i form av studieskulder och svårigheter att klara hem och familj, beroende på tidsbegränsad ledighet från anställning eller på att man tvingades vänta ett helt år på ny intagning till vidare utbildning. 16 procent av de tillfrågade finansierar studierna med AMS-bidrag, 35 procent med studielån, 9 procent försörjes av föräldrar, 16 procent är beroende av makes eller makas inkomst och 21 procent av egna tillgångar, såsom besparingar från tidigare förvärvsarbete. Jag tror det är angeläget med särskilda åtgärder för att mildra konfliktens verkningar för de vuxenstuderande, exempelvis genom åtagande i fråga om studieskulder och medverkan till förlängd ledighet i de fall eleverna tvingas att gå om terminen. Statsrådet Moberg säger i svaret: »Utvecklingen i fråga om den kommunala vuxenutbildningen följer vi med uppmärksamhet. Först när verkningarna av konflikten närmare klarlagts kan ställning tas till de aktualiserade frågorna.» Jag vill då fråga statsrådet Moberg: Måste verkningarna av konflikten först bli så allvarliga som de vuxenstuderande i dag fruktar, innan regeringen tar ställning till frågorna?

Herr talman! För alla studerande innebär skolkonflikten ett mycket svårt avbräck och för de vuxenstuderande alldeles speciella svårigheter. Utöver de pedagogiska svårigheterna, som ofta består i otillräckligt uppövad studieteknik varför lärarledd undervisning kan vara ett villkor för ett meningsfullt arbete, har de vuxenstuderande också en ekonomisk press i form av ökade studieskulder och bekymmer för att klara ekonomin för hem och familj. Många har dessutom tagit tjänstledighet för att möjliggöra studier — en tjänstledighet som i regel är tidsbegränsad. I den undersökning som herr Berndtson refererade till visade det sig att ungefär hälften av de berörda personerna är heltidsstuderande. Den komprimerade studietiden innebär också att t.ex. ett par studieveckor motsvarar en månads eller mer reguljär studietid. När nu så många har lyckats bryta sig ur sin livsrutin och tagit det stora steget till vidareutbildning — och det gäller framför allt de heltidsstuderande — kan ett avbrott för många betyda ekonomisk katastrof eller en torpedering av deras studiemotivation. Då samhället nu satsar på att ge utbildningsmöjligheter åt den generation som inte tidigare har förunnats möjligheter till utbildning är det rimligt att man i ett sådant krisläge som skolkonflikten är vidtar åtgärder som reducerar skadeverkningarna av ett avbrott. Anledningen till min fråga är den oro och ovisshet som många vuxenstuderande känner i dagens läge. Ett klart uttalande från ett ansvarigt statsråd skulle kunna skingra den oklarhet som råder beträffande studiesociala åtgärder och möjligheten att kompensera förlorad studietid. När jag nu tackar statsrådet Moberg för svaret beklagar jag samtidigt att statsrådet inskränker sig till att säga att man följer problemet med särskild uppmärksamhet men att man inte kan ta ställning till frågorna förrän verkningarna av konflikten klarlagts. För de elever det gäller räcker det inte med att man beklagar den svåra situationen — här vill det till konkreta, positiva åtgärder.

Herr talman! En konflikt av den art som nu pågår på arbetsmarknaden svider — och den svider för många. Det är inte bara de vuxenstuderande, utan en rad kategorier av människor i detta land får känna av konsekvenserna av denna konflikt. Det är självklart att vi som har att bevaka de olika fackområdena med stor smärta upplever hur områden för vilka vi har ansvar måste bli lidande därav. Men vi måste naturligtvis foga oss i de övergripande problemen och den övergripande strategin i detta sammanhang. När det gäller de vuxenstuderande vid de kommunala skolorna är situationen den att den överväldigande majoriteten av lärarna tjänstgör i ungdomsskolan och har lektionerna för de vuxenstuderande för att få extra inkomster. Det säger sig självt att det ur konfliktsynpunkt skulle vara utomordentligt vanskligt att här göra ett undantag. Jag kan därför inte bevekas av det som här har sagts, även om det i och för sig är riktigt, utan kan bara än en gång upprepa, herr talman, att först när verkningarna av konflikten närmare klarlagts kan vi ta ställning till de frågor som de två frågarna har ställt.

Herr talman! Det handlar ju inte enbart eller ens främst om undantag i konflikten, utan det handlar även om att de vuxenstuderande behöver svar på frågor om vad som kommer att hända för deras vidkommande den dagen konflikten är slut. Jag vill peka på ytterligare en aspekt på den här frågan, nämligen hela den ansträngning som i dag görs för att bredda vuxenutbildningen, inte minst av studieförbunden, som bedriver en omfattande verksamhet på arbetsplatserna. Om följderna av konflikten skulle bli att en stor del av dagens vuxenstuderande tvingas avbryta utbildningen, kan det befaras att detta också får negativa verkningar på hela vuxenutbildningens område. Jag tror att det är en sak som man heller inte får förbise. Jag pekade också på de ekonomiska sidorna och på frågan om möjlighet att erhålla ledighet för vidare studier. Det framstår naturligtvis som en klar brist att det saknas lagstadgad rätt till tjänstledighet för vuxenutbildning, men den frågan skall jag inte ta upp i dag eftersom det blir tillfälle att diskutera den i anslutning till en vpk-motion. Jag tror emellertid fortfarande att det vore av stort värde för de vuxenstuderande, som i dag är djupt oroade för framtiden, om regeringen gav ett klart besked om vilka åtgärder som man anser möjliga att vidtaga för att lösa de uppkomna problemen.
Herr talman! När man nu gjort undantag för läroanstalterna i Norrköping och Härnösand, beklagar jag att statsrådet inte vill medverka till att man också skulle kunna göra undantag för vuxenstuderande över lag. När statsrådet nu inte anser detta vara möjligt, tycker jag att det också är en stor brist att det här inte kan lämnas garantier för t.ex. att de vuxenstuderande skulle kunna ges stödundervisning efter konfliktens slut eller för studiesociala åtgärder i form av lån eller bidrag som skulle möjliggöra fortsatta studier utan orimlig skuldsättning. Sådana garantier har i dag inte lämnats. Faktum är att landets vuxenstuderande i dag frågar sig: Kan vi fortsätta att plugga eller måste vi lägga av i brist på försäkringar om att det skall ges möjlighet till fortsatt studiegång? Många fattar i dag beslut som är avgörande för deras framtid. De vuxenstuderande har så många svårigheter att det är angeläget att statsmakten genom bindande löften aktivt medverkar till att lätta på bekymren.

Herr talman! Anledningen till att skolorna i Härnösand och Norrköping är undantagna är att studiegången där är helt annorlunda än studiegången vid de kommunala vuxenskolorna. Den är inrutad på ett helt annat sätt. Till Norrköping och Härnösand är koncentrationskurser förlagda, och även en mycket kort konflikt skulle bli förödande om utbildningsschemat därigenom rubbades. Detta gäller inte för dem som deltar i den kommunala vuxenutbildningen. Båda frågeställarna upprepar nu spörsmålet vad vi kommer att vidta för åtgärder den dag konflikten är slut. Det går inte att svara på den frågan i dag, eftersom vi nu inte vet hur långvarig konflikten blir. Men jag kan hänvisa till vad vi gjorde efter den beklagliga konflikten 1966. Vi vidtog då en rad åtgärder för att de studerande skulle kunna reparera de skador som själva konflikten medförde. Jag är övertygad om, herr talman, att majoriteten av de vuxenstuderande vid de kommunala vuxenskolorna begriper att jag i dag inte kan säga mer, eftersom de studerande också vet vad den här konflikten ytterst gäller.

Herr talman! Herr Clarkson har frågat chefen för justitiedepartementet om han kommer att vidta någon åtgärd, så att fartygsbefälhavare kan bli föremål för allmänt åtal om hans fartyg gör oljeutsläpp på svenskt vatten. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Befälhavare kan åtalas med stöd av 1956 års lag om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. I 7 § sägs nämligen att den skall straffas som i strid mot lagen tömmer ut olja eller underlåter att vidta åtgärd för att hindra att olja flödar ut. Det är dock ofta svårt att med säkerhet fastställa från vilket fartyg utsläppt olja har kommit och under vilka omständigheter utsläppet har skett. Till grund för 1956 års lag ligger 1954 års internationella oljeskyddskonvention. Arbetet på att förbättra denna fortsätter även efter de ändringar i konventionen som antogs år 1969. Sålunda överväger IMCO s underkommitté för frågor om havens förorenande åtgärder för bättre efterlevnad av konventionen, bl.a. vidgat straffansvar för oljeutsläpp från fartyg. Med hänsyn till sjöfartens internationella karaktär bör frågor om konventionens efterlevnad i möjligaste mån lösas internationellt. IMCO:s slutbehandling av frågan om ett vidgat straffansvar bör därför avvaktas, innan ställning tas till eventuella ändringar av sådan innebörd i den svenska lagen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Norling för svaret på min fråga. Statsrådet säger att befälhavare ”kan åtalas med stöd av 1956 års lag om åtgärder mot vattenförorening från fartyg” och att ”den skall straffas som i strid mot lagen tömmer ut olja eller underlåter att vidta åtgärd för att hindra att olja flödar ut”.

— — — Hamnförvaltningen har anfört ersättningskrav mot den ansvarige befälhavaren på m s Heino som styrmannen och maskinchefen ombord försäkrar att någon olja icke kan ha blivit utsläppt i hamnen från deras fartyg. Något tvivel om att fartyget släppt ut olja synes dock inte föreligga; frågan är dock vilken person ombord som är ansvarig för oljeutsläppet. I brev av den 9.11. 1970 till Åklagarmyndigheten begärde Hamnförvaltningen att åtal skulle väckas mot befälhavaren på m/s Heino.

Detta är det väsentliga. Det är en vital fråga av utomordentlig räckvidd att man just skall kunna ställa någon — befälhavaren eller rederiet — till ansvar, när ett fartyg bevisligen har brutit mot den lag som statsrådet nämnde, och jag är intresserad av att höra statsrådets vidare kommentarer till vilka åtgärder som kan vidtas.

Herr talman! Jag har av naturliga skäl inte möjlighet att gå in på det exempel som herr Clarkson här refererade, eftersom jag inte kan den frågan i sak. Inlägget tyder emellertid på att herr Clarkson resonerade utifrån den förutsättningen att man på ett helt annat sätt än vad nuvarande bestämmelser medger skulle kunna utkräva ansvar, exempelvis av befälhavare, även i de fall där man inte från det hållet har fått något erkännande om att utsläpp har skett. Jag sade i mitt svar att det många gånger är mycket svårt att fastställa vem som har förorsakat ett oljeutsläpp och bevisa detta. Det får vi klart för oss när det gäller fartyg till sjöss. Man bör därför, såvitt jag förstår, i avvaktan på skärpningar från IMCO om möjligt söka andra lösningar.

Det kan också vara värdefullt att jag något kompletterar mitt svar, ty även om det straffrättsliga ansvaret måste ligga i botten för vårt resonemang i dag finns det andra ting som bör kunna hjälpa till att förbättra den situation vi upplever på detta område. Av stor betydelse när det gäller att hindra oavsiktliga oljeutsläpp är fartygens konstruktion och utrustning. Sverige deltar i arbetet inom IMCO för att få till stånd en internationell överenskommelse i dessa frågor. Utbildningen av de ombordanställda är också viktig i detta sammanhang. Sjöfartsverket har exempelvis utarbetat en handledning beträffande åtgärder till förebyggande av vattenförorening genom olja från fartyg. Vidare har sjöfartsverket föreslagit att ett bemyndigande skrivs in i 1956 års lag som ger tillsynsmyndighet rätt att meddela förbud mot fartygs resa eller föreläggande för fartyg att vidta åtgärd när det kan befaras att olja kommer att tömmas eller släppas ut från fartyget. Förslaget behandlas för närvarande inom kommunikationsdepartementet.

Herr talman! Efter det statsrådet nu anfört skulle man kanske kunna slå sig till ro och säga att allt är ganska bra, men här har ju ändå inträffat en händelse, där tre personer från kajen har bevittnat att olja släppts ut i hamnen från ett visst fartyg. Trots denna uppenbart brottsliga gärning kan man på grund av lagens nuvarande utformning inte ställa fartygsbefälhavaren till ansvar. Det är detta som jag, och många med mig, upplever som djupt oroväckande. Det stöter vårt rättsmedvetande. Jag tycker att statsrådet skall överväga om det inte bör göras någonting som rättar till ett sådant uppenbart missförhållande som det här är fråga om.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig, om jag vill uttala mig om förutsättningarna att skyndsamt igångsätta planerade och välbehövliga vägbyggen i de av arbetslöshet drabbade områdena i Västerbotten, Jämtland samt västra Ångermanland. Det kan konstateras, att vägbyggen redan i stor omfattning satts i gång i de av arbetslöshet drabbade områdena i Västerbotten, Jämtland och västra Ångermanland. Dessa län svarar sålunda för mer än 40 procent av det medelsutrymme som för budgetåret 1970/71 står till förfogande för beredskapsarbeten på vägar. Härutöver har — som herr Lorentzon känner till — efter uppvaktningar från en rad kommuner en snabbinventering skett inom kommunikations departementet beträffande möjligheterna att utvidga vägarbetena i sysselsättningssvaga områden i de norra delarna av landet. Inventeringen har efter kontakter med arbetsmarknadsstyrelsen och berörda länsarbetsnämnder lett fram till att sex omläggningsoch förbättringsarbeten från vägverkets förslag till beredskapsprogram kommer att utökas eller igångsättas i början av mars månad. De ifrågavarande vägprojekten — som kommer att ge sysselsättning åt drygt 100 personer — avser Tärendö— Antis i Norrbottens län, Rusksele—-Forsholm i Västerbottens län, Kövra—-Västnor och Blåsjöfjället i Jämtlands län, Rörström—Fågelsta i Västernorrlands län och Svarthyttan—Persbo i Kopparbergs län.

Herr talman! Först vill jag tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Om kommunikationsministern hade varit korrekt när han nämnde att Jämtland, Västerbotten och västra Ångermanland svarar för mer än 40 procent av det medelsutrymme som för budgetåret 1970/71 står till förfogande för beredskapsarbeten på vägar, borde han också ha nämnt hur stora summor som kommer dessa områden till godo utöver beredskapsarbetena för vägbyggnader. Då hade man fått en korrekt bild av vägbyggnaderna i dessa områden. Regeringen meddelade i går, och det har också kommunikationsministern gjort här i dag, att man släpper loss totalt 3,2 miljoner kronor för igångsättande av olika vägprojekt i Norrland, och det är klart att detta verkar dämpande på den oro befolkningen i berörda områden känt under senare tid, framför allt efter tidningsmeddelandena om att arbetsmarknadsstyrelsen i beredskapssyfte skulle skära ned beredskapsarbetena kraftigt i dessa områden. Detta gäller även områden som inrymdes i min fråga till kommunikationsministern. Naturligtvis kommer också befolkningens i Stora Blåsjön drastiska handlande in i bilden, då man där startade och genomförde en hungerstrejk för att av statsmakterna få ett klart besked om arbetstillfällen till de arbetslösa i bygden. Detta handlande var säkerligen avsett som en demonstration, men det var också ett desperat uttryck för människornas svåra situation. I bakgrunden finns nämligen de svikna löftena om gruvdriften i Stekenjokk. Blåsjöborna skrev till statsminister Olof Palme och skildrade sina bekymmer samt förklarade att de ansåg sig tvingade att vidta dessa åtgärder. Statsministern besvarade inte Blåsjöbornas brev. I stället lät han genom massmedia förklara: ”Det kan inte vara riktigt att användningen av de resurser som står till förfogande skall avgöras av om en grupp i ett område hotar med hungerstrejk och inkallar press, radio och TV. Jag” — säger statsministern — ”vägrar att falla undan för sådana argument. Många människor i Norrland kan ställa lika berättigade krav på samhället.” För detta sitt karska uttalande fick statsministern applåder i Svenska Dagbladet. Statsministern har rätt i ett avseende, nämligen att människorna i Norrland kan ställa berättigade krav på samhället — och det gjorde de hungerstrejkande i Stora Blåsjön. Denna hungerstrejk var moraliskt berättigad. Människorna blev desperata. Det var en grupp som befann sig i en förtvivlad situation. Det finns mängder av orter i Jämtland och det övriga Norrland där arbetssituationen är lika svår och där det ges utrymme för en stor förtvivlan. Nästan överallt i Norrlands inland möter man samma hopplösa situation. De som bor där är alla offer för den regionalpolitik som bär regeringens signatur och som medför att hundratusentals människor tvingas att flytta söderut från Norrland.

Herr talman! Herr Lorentzon påpekade att det hade varit bra, ifall jag också hade meddelat hur mycket pengar det gäller, när jag i svaret talade om att dessa Norrlandslän får 40 procent av de beredskapsmedel som är avsedda till vägarbeten för 1970/71. Den uppgiften borde ha medtagits i mitt ursprungliga svar. Jag inskränker mig nu till att säga att det är 40 procent av 200 miljoner kronor, alltså 80 miljoner kronor, som för beredskapsändamål i fråga om vägarbeten går till dessa de allra nordligaste länen.

Herr talman! Självfallet kan det belopp kommunikationsministern här nämner synas vara en stor summa i och för sig. Med tanke på den omfattande arbetslöshet som råder i dessa områden förhåller det sig dock inte så. Svenska Dagbladet applåderade som sagt statsministern — jag skall emellertid inte föredra citatet här. Jag tycker ändå att det länder regeringen till heder att den lyssnat till folket den här gången och ger arbeten till de människor det är fråga om, även om man tidigare gjort ett sådant karskt uttalande. Det är inte på det sättet, herr kommunikationsminister, att de arbeten som ni i går meddelade i TV att ni släppte loss inte är något som helst resultat av den aktion som företogs i Stora Blåsjön. Vad ni sade i går är egentligen detsamma som man från visst håll svarade de strejkande vid Volvo, Saab, gruvfälten och i Ådalen, nämligen att strejken inte tjänade någonting till; den försvårade i stället förhandlingarna och försämrade utgången av dessa. Emellertid är det så, att man utanför det här skiktet av människor knappast tror på dylikt tal. Folk vet numera att en sådan kamp verkligen lönar sig. Hade norrlänningarna på ett tidigare stadium och i större utsträckning lärt sig att kamp lönade sig, skulle vi troligen i Norrland — och även i övriga delar av Sverige — ha haft en helt annan regionalpolitik än den som hittills förts. Då hade vi på ett tidigt stadium kunna sätta stopp för utflyttningen och ge arbete i Norrland åt norrlänningarna.

Herr talman! Vad herr Lorentzon här senast yttrat är fel.

De kommer till de beslutande instanserna via sin egen hemkommun, om de anser detta behövligt, och framför där i vanlig ordning sina bekymmer. I ett fall har den metoden inte använts men kommunen i fråga har kommit ändå. Jag vill med detta bara ha sagt att lika väl som man kan hysa förståelse för alla människor, var de än bor, som på olika sätt ger till känna sina bekymmer, skall man i detta liksom i alla andra sammanhang i vår verksamhet inte låta undantaget bli regel.

Herr talman! Fröken Sandell har frågat justitieministern om han anser att telefonavlyssning — s.k. servicemätning — från arbetsgivarens sida gentemot de anställda är förenlig med kravet på rättstrygghet för den anställde. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I syfte att ge telekunderna en så god service som möjligt tillämpar det svenska televerket sedan lång tid tillbaka — på samma sätt som många andra länders teleförvaltningar — en viss övervakning av telefonisternas sätt att expediera samtal. Denna s.k. servicemätning används i modifierad form i viss utsträckning även för andra telefontjänster som har anknytning till expedition av samtal. Det kan konstateras, att servicemätningen i sin nuvarande form tar sikte på att mäta servicenivån på en tjänst som utförs av en grupp anställda. Mätning av en enskild tjänsteman sker endast om servicenivån hos gruppen som helhet ger anledning därtill och den enskilde tjänstemannen är då medveten om att mätningen sker. Fröken Sandell har i anslutning till angivna servicemätning ifrågasatt den anställdes rättstrygghet. Jag vill i detta sammanhang nämna att JO i beslut den 29 januari 1971 har uttalat sig i denna fråga. I beslutet konstateras att samtalsavlyssningen ”har gammal hävd och att dess laglighet veterligen inte med fog satts i fråga”. JO anser att servicemätningen ryms inom befogenheten att leda arbetet och att den inte kan sägas innebära något kompetensöverskridande eller befogenhetsmissbruk. JO avslutar med att framhålla att lösningar i samförstånd mellan verksledning och personal bör eftersträvas. Den principiella uppläggningen av servicemätningen behandlas för närvarande i en arbetsgrupp med företrädare för verksledning och berörda personalorganisationer. Televerkets krav på servicemätning måste härvid vägas mot de anställdas rimliga krav på skydd för den personliga integriteten. Jag förutsätter att televerket i samförstånd med sina anställda kan komma fram till en lösning av här aktuella problem.

Herr talman! Att kika i nyckelhål och lyssna vid dörrar har i alla tider ansetts vara simpelt, oavsett vilket skäl som den spionerande har haft.

Man kan inte heller utesluta att den anställde ibland kan hysa misstankar om att det kan gälla värderingar i fråga om person. Det är utifrån dessa aspekter som jag har frågat om denna avlyssning kan anses förenlig med den anställdes rättsskydd.

Ja det är just det man har försökt åstadkomma under många år, fast det har inte lett till något resultat. Inte heller den tillsatta arbetsgruppen har kunnat lösa den schism som ändå föreligger mellan parterna. Jag ser att den tid som står till mitt förfogande är slut och hoppas därför att få återkomma. Jag skulle emellertid önska att statsrådet nämnde någonting om det förslag som alldeles nyligen har lagts fram av integritetsskyddskommittén.

Herr talman! Det är riktigt att integritetsskyddskommittén hösten 1970 lade fram ett betänkande med titeln ”Skydd mot avlyssning”. Kommittén föreslog bl.a. att avlyssning på arbetsplats skulle få ske endast med stöd av avtal mellan arbetsgivare och anställda. Förslaget avser emellertid inte avlyssning av vanliga telefonsamtal som det här är fråga om. Kommitténs förslag bereds för närvarande inom justitiedepartementet. ud Jag vill än en gång framhålla att frågan om telefonavlyssning på arbetsplatser — jag tänker då i första hand på förhållandena inom televerket — bör lösas, som jag sade i mitt svar, i största möjliga samförstånd med personalen.

Herr talman! I det framlagda betänkandet ”Skydd mot avlyssning” har alltså sagts att en avlyssning visserligen kan ske men att en överenskommelse därom bör föreligga mellan parterna. Personalorganisationerna har uttalat att om en avlyssning skall äga rum bör denna fråga regleras genom kollektivavtal. Personalorganisationerna förnekar alltså inte att arbetsgivaren har rätt till en viss kontroll. Ungefär i samma anda har LO uttalat sig. Jag vill tillägga att det här inte endast är fråga om den anställdes integritet utan det gäller också trivseln på arbetsplatsen. Jag förmodar att statsrådet som gammal fackföreningsman förstår att även detta är en viktig faktor när det gäller service till medmänniskorna.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig om jag anser det lämpligt att för statliga personalbostäder gäller särskilda ordningsregler beträffande rätten att ta emot besök. Enligt gällande bestämmelser ankommer det på vederbörande myndighet att efter samråd med statens personalbostadsdelegation meddela ordningsregler för hur statliga tjänstebostäder skall begagnas. SPD har fastställt förslag till sådana regler, vilka överensstämmer med de ordningsregler, som tillämpas för statliga uthyrningsbostäder, och ansluter till hyresvillkoren inom den allmänna hyresmarknaden. SPD's förslag till regler avser bostadslägenheter som vanligen används som familjebostad. I fråga om statliga uthyrningsbostäder av typen enkelrum fastställer varje myndighet, vanligen efter samråd med hyresgästerna eller deras personalorganisation, de ordningsregler som anses nödvändiga med hänsyn till lokalernas utformning, sanitära förhållanden osv. Det är här ofta fråga om ett större antal möblerade personalrum inom samma byggnad och i anslutning till gemensamma sällskapsutrymmen. I dessa hänseenden är personalrummen således jämförbara med hotellrum. Myndigheternas ordningsregler liknar därför dem som tillämpas inom hotellnäringen. Det är självklart att myndigheterna utformar sina ordningsregler i fråga om personalrum på ett sådant sätt att de boendes berättigade krav på personlig integritet, ordning och allmän trevnad tillgodoses på bästa sätt. Härvid kan hänsynen till grannar många gånger kräva mer ingående ordningsregler för hyresgäster i personalrum än i vanliga bostadslägenheter.

Herr talman! Jag vill först rätta till ett missförstånd som under hand kommit till min kännedom. Min fråga avsåg inte främst förhållandena beträffande riksdagsledamöternas arbetsrum, även om jag naturligtvis inte har något att invända om någon kan utnyttja statsrådets svar i sin kamp mot förvaltningsstyrelsen. Bakgrunden till frågan är i själva verket att .det beträffande personalbostäderna vid Karolinska sjukhuset finns regler som säger att det inte får förekomma gäster på rummen mellan kl. 24.00 och kl. 9.00. Tillämpningen av dessa regler har ju också uppmärksammats i pressen. Ironiskt nog heter den paviljong, där incidenterna i fråga inträffat, Paviljong 6. Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min fråga. Det framgår av det att statsrådet anser det helt i sin ordning att man har regler av detta slag. Jag kan inte dela denna uppfattning. Beträffande störande besök kan man ju följa hälsovårdsstadgans allmänna bestämmelser och de lokala tillämpningarna av dessa. De bör naturligtvis gälla för störande moment över huvud taget, vare sig den som stör är en besökande eller den som bebor lägenheten. Man skall alltså inte få störa sina grannar, men varför skall det just i statliga personalbostäder finnas regler även mot besök som inte är störande? Herr statsrådet svarar att dessa rum ofta är jämförbara med hotellrum. Men, herr statsråd, det gäller inte några hotellrum utan vederbörandes permanenta bostad, och då har man litet andra krav än när man bor på ett hotell. Varför skall det för övrigt vara acceptabelt med besök före midnatt men inte efter midnatt? Det är lika litet störande i båda fallen. Myndiga personer bör väl kunna räkna med att bli behandlade som vuxna även av arbetsgivaren-staten. Jag är medveten om att de aktuella bostäderna inte är tillfredsställande, och Karolinska sjukhuset har också länge begärt bättre bostäder, men även inom ramen för otillfredsställande resurser bör vi väl så långt möjligt respektera den enskildes integritet. Man skall t.ex. inte behöva riskera att mitt i natten bli uppväckt av en vakt med hund bara därför att man har en mer eller mindre tillfällig nattgäst på sitt rum. Jag talar naturligtvis inte om störande uppträden — beträffande sådana kan ett ingripande vara nödvändigt — och jag menar inte heller att man skall tillåta att någon permanent har en person boende hos sig i ett enkelrum av nämnt slag. Statsrådet säger att det är självklart att myndigheterna utformar sina ordningsregler på ett sådant sätt att de boendes berättigade krav tillgodoses. Nej, herr statsråd, det är inte självklart i dag. Jag vill ställa följande frågor till herr statsrådet; Vill herr statsrådet medverka till att de som bor i statliga personalbostäder inte onödigtvis särbehandlas och utsätts för omotiverade ingripanden i sin privata livsföring? Vill herr statsrådet vidare medverka till att de statliga personalbostäderna ges en sådan standard att de boende får skäliga möjligheter att taga emot besök utan att de kringboende blir störda?

Herr talman! Det var ju betryggande att höra att herr Romanus inte avsåg riksdagsledamöternas bostadsrum här i huset. Vi kan alltså lämna dem utanför denna debatt. Herr Romanus påpekar att det inte är så trevligt att finna en vakt stående vid sängen när man vaknar på natten, och det vill jag hålla med om. Men det är inte heller så roligt för de flickor, som bor i dessa personalbostäder, att t.ex. finna karlar i de gemensamma tvättrummen. Det är sanitära förhållanden och sådant som har lett fram till de mycket speciella regler det gäller. Eftersom herr Romanus tog upp frågan om personalbostäderna vid Karolinska sjukhuset, vill jag lämna några kompletterande upplysningar därvidlag. De aktuella rummen är möblerade enkelrum med gemensam ytterdörr och gemensamt tvättrum — det är i samband härmed som de sanitära förhållandena kommer in. Varje rum är avsett för en person, och hyresgästen får inte ha inneboende. Enligt ordningsreglerna förbinder man sig att med hänsyn till övriga boendes berättigade krav på nattro inte ha några gäster på rummet mellan kl. 24.00 och kl. 9.00. Denna regel har funnits så länge möblerade rum hyrts ut vid sjukhuset. Regelns berättigande har inte ifrågasatts av företagsnämnden, som ju är den instans vilken närmast borde taga upp en diskussion om den saken. Någon egentlig kontroll av att besöksförbudet respekteras utövas inte i vidare mån än att Allmänna bevaknings AB övervakar området nattetid. Denna bevakning kom till 1967 på framställning av företagsnämnden och syftar till att öka den nattarbetande personalens och de boendes säkerhet. Den har i stor utsträckning föranletts av att personer sökt tränga sig in i personalbostäderna eller på annat sätt uppträtt störande. Bevakningen sker under kvällar och nätter och omfattar bl.a. trapphus och korridorer i personalbostäderna. Ingripanden skall göras när det behövs med hänsyn till hyresgästernas berättigade krav på trivsel och säkerhet. Tidigare har några anmärkningar från personal på bevakningsmans uppträdande inte kommit till sjukhusdirektionens kännedom. Den här frågan är alltså, herr Romanus, något mera komplicerad än vad som kanske framgår av herr Romanus” fråga och inlägg.

Herr talman! För att undvika alla missförstånd vill jag påpeka att jag inte använt uttrycket att någon blivit väckt av en vakt med hund vid sängen. Jag vet inte om några vakter med hundar inträtt i sovrummen. Det är en sak som är under utredning, och det har jag inte uttalat mig om. Men jag har sagt att man inte skall behöva bli väckt över huvud taget, om man inte stör andra, även om man råkar ha besök på rummet. Jag är helt på det klara med att bevakning är nödvändig i ett sådant här fall och att den säkert uppskattas av dem som bor i dessa bostäder. Frågan är bara: Skall regeln vara att man inte får ha störande besök, eller skall regeln vara att man över huvud taget inte får ha besök på rummen mellan kl. 24.00 och kl. 9.00? Statsrådet sade att någon kontroll av att den här regeln efterlevs egentligen inte förekommer annat än om man stör. I så fall är väl regeln omotiverad? Då borde den ersättas med en regel som säger att man inte får störa sina grannar. Om flera lägenheter har gemensamt tvättrum får man kanske ha litet större krav än vanligt, det kan jag hålla med om. Men nog kan väl statsrådet Löfberg erkänna att vad som är viktigt är att man inte stör, medan det däremot är oväsentligt att man tar emot besök mellan kl. 24.00 och kl. 9.00, ifall man gör det något så när diskret. Så undrar jag om statsrådet vill svara på min fråga: Vill statsrådet medverka till att det anskaffas sådana personalbostäder att de boende slipper ifrån de nuvarande hotelliknande förhållandena och verkligen får mer av ett eget privatliv? De här lägenheterna används ju som permanenta bostäder. Karolinska sjukhuset har länge begärt att få en bättre standard på sina personalbostäder och har gjort det även i årets petita. Jag har inte kunnat läsa ut av statsverkspropositionen om detta önskemål kommer att uppfyllas eller inte. Sedan bör det kanske tilläggas, för att man skall få ett litet bättre perspektiv på detta, att det inte är bara dessa bostäder det gäller. Det finns sådana mer eller mindre tillfälliga personalbostäder i AMS-regi på många håll här i landet. Slutligen, herr statsråd: Att en regel har funnits länge och att man hittills inte har anmärkt på den utan bara låtit bli att tillämpa den är väl inget argument för att ha regeln kvar?

Herr talman! Jag vill gärna framhålla att vad vi här diskuterar är uthyrningsbostäder som ställs till personalens förfogande. Det föreligger inget som helst tvång för personalen att bo i dessa bostäder. Det är här fråga om en service som myndigheten ger personalen. Jag noterar att herr Romanus i sitt andra inlägg tydligen ändå kom fram till att det finns vissa problem, som jag försökte påvisa i mitt svar, och att saken kanske inte är så enkel som han först ville göra den. När det gäller själva principfrågan vill jag framhålla som min mening att statliga myndigheter givetvis saknar anledning att driva andra synpunkter vid utformningen av sina ordningsregler än vad som föranleds av de boendes trivsel och i förekommande fall säkerhetsaspekter. Såvitt jag har mig bekant, förekommer heller ingenting sådant.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig, om jag anser att extraordinära längre avbrott i skolarbetet kan göras utan betydande skada för elever och samhälle. Avbrott i skolverksamheten innebär självfallet olägenheter för såväl elever som samhälle.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, som faktiskt inte var särskilt mycket att tacka för, ty det var inte svar på min fråga vilken enkelt kunde ha besvarats med ja eller nej och sedan kunde man ha dragit slutsatserna utifrån detta. Herr Carlsson ger ett svar som enligt min uppfattning är — jag finner inget bättre ord för det — en aning cyniskt, när han säger att avbrott i skolverksamheten innebär ”olägenheter” — detta svaga ord — för såväl elever som samhälle. Orsaken till att jag ställt denna fråga till utbildningsministern är att vissa uttalanden av honom både i intervjuer och annorledes varit sådana att man måste fråga sig om han i dagens konfliktsituation rätt ryktar sin uppgift som undervisningsväsendets högste vårdare, enkannerligen vad gäller ungdomsskolan i dess nuvarande partiella krisläge. Nu har vi alltså fått svart på vitt på att utbildningsministern faktiskt bagatelliserar skolavbrottet, som har tendens att bli långvarigt. Det förklarar hans agerande när han uttalar sig om den av avtalsverket beordrade lockouten. Att finansoch löneministrarna och givetvis avtalsverket inte förstår hur oerhört känsliga skolan och eleverna är för extraordinära avbrott är förklarligt, och det var att vänta. Men det var inte att vänta, herr utbildningsminister, att en fackminister skulle ha denna uppfattning. Erfarenheterna, herr Carlsson, från 1966 års beklagliga konflikt inbjuder sannerligen inte och hade inte inbjudit till nya extraordinära avbrott i skolarbetet. Följdverkningarna då var utomordentligt svårreparabla, och ändå var den skolavstängningen av kort varaktighet. Risken för en lång konflikt i dagens läge inger den som vet hur läget är ute på fältet nästan skräckkänslor. Eleverna som ju är en icke betydelselös part i detta sammanhang inser faran, inte bara i nuläget utan också för framtiden. Deras oro har manifesterat sig senast i dag här i Stockholm på stadens gator. Jag vill ånyo fråga herr Carlsson: Kan det verkligen vara utbildningsministerns och fackministerns uppfattning att ett extraordinärt längre avbrott i det reguljära skolarbetet bara är olägenheter och ingenting annat? När övergår olägenheter i skadeverkningar?

Herr talman! Ingen som har tagit del av mina uttalanden den senaste tiden om de stridsåtgärder som lett till att skolorna i stor utsträckning nu inte fungerar med lärarledd undervisning kan dra de slutsatser som herr Nordstrandh gjorde. Jag vet inte riktigt vad han syftar till. Denna fråge har prövats i statstjänstenämnden och med sju röster mot en, SACO s egen, har man konstaterat att konflikten — och det var kanske inte så många som väntat ett annat resultat — inte är samhällsfarlig. Herr Nordstrandh är ju inte bara riksdagsman utan en av de ledande inom SACO:s lärarorganisation. Han kanske därför också på sin sida kan medverka till att vi får ett slut på denna konflikt. Regeringen har i de hänseenden där vi över huvud taget haft att ta ställning, inte haft någon svårighet att ta sin ståndpunkt, bl.a. med hänsyn till att vi måste ge vissa ekonomiska ramar för vad som är samhällsekonomiskt möjligt på avtalsområdet. Sedan måste avtalsverket självfallet ta hänsyn till att SACO satte in punktstrejker. Om man inte låtit skolområdet beröras, hade SACO kunnat fortsätta strejken praktiskt taget hur länge som helst. Det är den bistra verkligheten. Den har sin grund i de beslut om strejkrätt och lockouträtt som riksdagen tidigare fattat. Det får tyvärr både herr Nordstrandh, jag, elever och lärare ta konsekvenserna av. Vi skall inte vara alltför efterkloka och göra det för lätt för oss nu när konflikten är en verklighet — det tycker jag att herr Nordstrandh också bör tänka på.

Herr talman! Vad utbildningsministern sade i slutet av sitt andra anförande belyser utomordentligt väl att lärarlockouten och skolornas stängning helt enkelt har ingått som ett led i den lönepolitiska kampen i landet. Ganska belysande var vad statsrådet Moberg — som väl står utbildningsministern nära och tolkar även hans hjärtas slag — sade för någon timme sedan, att man får foga sig i den övergripande strategin. Det har tydligen herr Carlsson också gjort om inte med glädje — det vill jag inte påstå, det vore kanske för kraftigt att säga det — så dock med stort jämnmod och utan att fundera på vad han egentligen har tagit sig för. Jag vill fråga om herr Carlsson inte i ett uttalande har sagt ungefär så här: För att rädda samhällsekonomin måste lärarna bort från skolan. Är det riktigt återgivet till sin andemening eller är det fel? Är det uttalandet riktigt citerat — och jag tror inte att jag har läst fel — har herr Carlsson infogat sig i den övergripande strategin utan att ta hänsyn till de otvivelaktiga skadeverkningar som ett längre avbrott på skolans område medför. Erfarenheterna från 1966 — jag var med vid det tillfället, men herr Carlsson kanske då stod litet främmande för vad som hände — visar att det blir skadeverkningar. Att tala om ”olägenheter” i ett sådant sammanhang är nästan blasfemiskt.

Herr talman! Med anledning av herr Nordstrandhs inlägg betonar jag än en gång att jag verkligen inte tar situationen på skolans område med jämnmod. Jag tycker det är en utomordentligt allvarlig situation — men en situation som riksdagen rimligen måste ha haft med i bilden när den tog beslutet för fem, sex år sedan. Man har använt den möjlighet som sedan skapats, nämligen att låta pröva samhällsfarligheten i statstjänstenämnden. Med sju röster mot en har man där sagt att lockouten inte är samhällsfarlig. Det är fakta. Om SACO och herr Nordstrandh har den uppfattningen att detta är så allvarligt har jag svårt att förstå att SACO 1966 själv tog initiativet till en strejk på skolområdet. Jag tycker det belyser att det kanske inte är så helt med genomtänktheten i angreppet på den statliga sidan när i dag lockout har drabbat samma område. Vi skall ändå betänka att inte bara skolområdet är drabbat. Det är också socialvården, herr Nordstrandh, och det är trafikpolitiken, med den konsekvensen att många människor blir ställda utan arbete och allt vad det innebär. Allt detta är beklagligt, och det finns de som har sagt att man nu går för långt. Men det är resultatet av de regler som riksdagen har varit med om att dra upp, och då kan självfallet inte vare sig jag som utbildningsminister eller någon annan säga: ”Det här får inte ske! ” Spelreglerna är sådana. Konsekvenserna upplever vi som mycket besvärande ibland, men därifrån till samhällsfarlighet är det trots allt ett stort steg. Statstjänstenämnden har inte heller ansett att en så drastisk slutsats är riktig. Jag menar för min del att den strid som nu pågår i hög grad har med samhällsekonomi att göra. Om det inte går att lösa den konflikten på ett rimligt sätt, kommer konsekvenserna för vår ekonomi att bli betydande; det tror jag att också herr Nordstrandh innerst inne håller med om.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat justitieministern om han är beredd att mot bakgrunden av inträffade händelser låta företa en skyndsam utredning syftande till en skärpt tillståndsgivning för utländska storföretags förvärv av svenska företag respektive att förhindra icke önskvärda transaktioner av detta slag. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att svara på frågan. Frågan om utländskt ägarinflytande över svenska företag är sedan flera år föremål för regeringens uppmärksamhet, inte minst mot bakgrund av de europeiska ekonomiska integrationssträvandena. Det utredningsarbete som behövs bedrivs inom berörda departement. Någon särskild utredning med det syfte herr Måbrink anger är därför inte aktuell.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Lidbom för svaret på min fråga. Tyvärr måste jag konstatera att regeringen inte har några planer och inte önskar vidta några åtgärder för att stoppa eller begränsa de utländska jättemonopolens alltmer ökande inflytande i vårt lands ekonomi. Tvärtom ingår transaktioner av det slag som skedde med Gevaliaföretaget som ett led i ett internationellt utbyte, detta enligt finansministern i en tidningsintervju. Det finns fall där utländska monopolföretag betraktas som ”räddande änglar”; jag tänker då på det kanadensiska Bataföretaget. Oscariafabrikerna befann sig, enligt uppgifter, på konkursens brant. Bata dök upp mycket lägligt, övertog fabrikerna samt skobutikerna, drev fabrikerna några år och slängde därefter ut nära tusentalet arbetare i arbetslöshet. Nu produceras skorna i Canada och säljs därefter i Oscarias skobutiker — som naturligtvis Bata behöll. Detta är ett exempel på vad som kan hända när mäktiga internationella företag får kontroll över en del — låt vara fortfarande endast ungefär 6 procent — av vårt näringsliv. Men under de senaste åren har en markant ökning ägt rum. Jag vill i detta sammanhang citera Metallarbetaren nr 1-2 år 1970. Där sägs följande: ”De internationella företagen kan flytta sin tillverkning mellan enheter i olika länder, om produktionskostnaderna blir ogynnsamma i ett land i förhållande till ett annat. Detta får stora konsekvenser på sysselsättningen.” När det gäller den fackliga kampen kan jag inte förstå annat än att denna kommer att försvåras. Det handlar om multinationella företag som skär genom en mångfald länder. Jag vill här fortsätta med att citera Metallarbetaren: ”Det förekommer en centraliserad och auktoritär styrning i vissa av företagen. Det räcker med att peka på IBMs personalpolitik.” Vad fick de anställda vid Gävleföretaget Gevalia veta före försäljningen av företaget? Praktiskt taget ingenting. Däremot meddelades de 400 anställda när köpet var klart. Vad fick de då veta? Jo, att flera av aktieägarna, som blivit mångmiljonärer under årens lopp, sålt företaget därför att skatten tar för mycket av vinsten. Däremot gavs inga som helst garantier för framtiden, och några sådana garantier kan, vad jag förstår, inte ens statsrådet Lidbom ge. Av vad jag här sagt framgår att man måste betrakta utländskt storkapitals fria tillträde till svenskt näringsliv som ett hot mot självständigheten. Det kan försvåra den fackliga kampen och medföra ödesdigra näringsoch arbetsmarknadspolitiska konsekvenser för vårt land.

Herr talman! Herr Måbrink hade för ungefär en månad sedan tillfälle att diskutera en liknande fråga med industriministern, och man återfinner, om man jämför hans inlägg i dag med vad han sade i den debatten, samma ensidighet i framställningen. Jag skall inte här gå in på företagandets internationalisering. Det är en process som pågår sedan länge, och dess nödvändighet och välbehövlighet i vissa stycken behöver jag inte här utveckla. Att det är en process som också kan medföra vissa bekymmer och problem har ingen någonsin förnekat. Men jag tror att det är viktigt att ändå framhålla att herr Måbrink ställer problemen litet felaktigt när han liksom försöker skapa intrycket att det gäller för oss att klara oss undan alla svårigheter genom att förskansa oss bakom en mycket restriktiv förbudslagstiftning, som innebär att vi helt kan stänga våra gränser för utländska kapitalintressen. Det finns utan tvivel en del problem med de multinationella företagen, men dessa problem är ofta ungefär desamma, vare sig det är svenska företag som köper upp företag utomlands eller omvänt — utländska intressen som köper upp svenska företag. Jag tror att man får försöka finna lösningar på någon annan väg, åtminstone huvudsakligen, än med förbudslagstiftning. Man får försöka studera vilka problem det gäller. Om t.ex. utländska intressen hotar att bli dominerande inom en viss bransch, är det kanske konkurrenslagstiftningen som man får se på. Har man skatteflyktsproblematiken för ögonen, får man se på skattelagstiftningen OSV. Mitt svar till herr Måbrink antydde just att det här gäller problem som är spridda på ett stort fält och att man får angripa dem brett. Ett utredningsarbete pågår i flera berörda departement.

Herr talman! Det är riktigt att i den kapitalistiska världen i dag pågår en process, som innebär att det skapas stora monopol. Enligt beräkningar kommer 200 å 300 dominerande monopolföretag att behärska den kapitalistiska ekonomin. Beträffande ensidigheten tror jag att det snarare är statsrådet som svarar för den. Inte något som helst konkret besked om vad man tänker göra kan jag utläsa — inte ur statsrådet Wickmans svar på min förra fråga och inte den här gången heller. Jag tog förra gången upp det förhållandet att man 1968 införde en undantagsbestämmelse i lagen om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket. Innebörden är att regeringen från den allmänna skyldigheten att söka tillstånd liksom från andra bestämmelser får medge sådana undantag som är påkallade med hänsyn till överenstämmelse med främmande stats bestämmelser. I departementschefens diktamen till statsrådsprotokollet framhölls särskilt, att dessa undantagsbestämmelser var avsedda att underlätta en svensk anslutning till EEC och innebar en anpassning av den svenska lagstiftningen till Romfördragets etableringsbestämmelser.

Herr talman! Jag vill säga till herr Måbrink att han bör akta sig för att läsa ut mer än vad som står i motiven till 1968 års lagstiftning. I övrigt har jag litet svårt att förstå varför herr Måbrink till protokollet två gånger dikterar in samma passus i en proposition.

Herr talman! Herr Bohman har i interpellation frågat mig angående verkningarna av det nya skattesystemet. Det nya skattesystemet tillämpas först i fråga om 1971 års inkomster. Någon total bild av reformen torde inte kunna åstadkommas innan systemet fått verka någon tid. Eventuell omprövning av skattepolitikens verkningar i olika inkomstlägen respektive familjeförhållanden bör därför anstå.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det var ju inte fullt så långt som finansministerns inlägg annars brukar vara, men det var desto mera innehållsrikt, framför allt därför att finansministern själv genom svaret bekräftar hur dåligt underbyggda de löften var som han och hans kolleger frikostigt strödde omkring sig i valrörelsen, nämligen att två tredjedelar av landets inkomsttagare skulle få en total skattesänkning genom den s.k. skattereformen. Då visste finansministern alltså allting — i dag vet finansministern tydligen ytterst litet om detta. Jag tycker att denna dementi är värdefull, men det hade varit bättre om den presenterats tidigare, innan inkomsttagarna själva vid första avlöningstillfället i år kunnat konstatera kontrasten mellan fagra löften och krass verklighet. Jag tillåter mig att påminna om att mitt parti redan då skattepropositionen lades fram förra året kritiserade regeringens kalkyler. Vi medgav — och jag medger fortfarande — att det är svårt att exakt beräkna effekten av ”efterkrigstidens största skattereform och omfördelningsreform”.

Alla minns säkerligen att åtskilliga väljare redan under sommarens lopp började tvivla på skattesänkningslöftenas bärkraft. I debatten visade socialdemokratiska talare t.o.m. en viss motvilja mot att försöka övertyga lyssnare om det nya skattesystemets välsignelsebringande följder. Vid en opinionsundersökning i början av hösten var det bara en tredjedel av de tillfrågade som förklarade sig tro på en skattelättnad. I en TV-intervju reducerade statsminister Palme själv detta tal om två tredjedelar till ett något mindre tal. På grund härav ansåg sig finansministern veckan före valet — den 15 september — tydligen tvingad att på en presskonferens inte bara upprepa vårlöftena utan också skärpa påståendena om skattesänkningseffekten. Det var nu inte bara två tredjedelar av svenska folket som skulle få skattesänkningar, utan mellan 69 och 70 procent skulle få sänkta skatter, även om — som det hette — den allmänna inkomststegringen skulle bli snabbare än vad man beräknat. Det påstods därutöver att en analys för år 1972 inte visade någon märkbar förändring i denna andel 69 å 70 procent. I intervjun underströks att sänkningen gällde den totala skatten, inberäknat momsökningen. Även om jag nu vågar betrakta finansministerns svar som en dementi på dessa ständigt upprepade påståenden kan det finnas visst skäl att något mera belysa påståendenas ihålighet. Av vårt lands inkomsttagare har ungefär 800 000 så låg inkomst att de inte betalar någon direkt skatt alls. Merparten av de inkomsttagarna får det sämre genom det nya skattesystemet, eftersom de skall betala en höjd moms. Att studiebidraget höjs, att folkpensionärerna får ett högre avdrag och att beräkningen av avdraget för nedsatt skatteförmåga skall bli liberalare förändrar inte mycket i det hänseendet. Vidare har vi redan nu mer än 700 000 inkomsttagare som får klart konstaterbara direkta skattehöjningar, även om man inte tar någon som helst hänsyn till konsekvenserna av årets prisstegringar. Det avgörande för de enskilda människorna är ju inte skatten i och för sig utan vad familjeförsörjaren eller den ensamstående får kvar att leva på sedan skatten är betald. Och vad som i sista hand är intressant för människorna är ju vederbörandes levnadsstandard. Kommer finansminister Sträng ihåg alla de glädjeutbrott som förekom, när finansministern förra våren presenterade sina skattelöften? Olika arbetstagare talade då i intervjuer om hur man skulle disponera de av herr Sträng utlovade skattereduceringarna. Man skulle bygga om sitt hus, byta eller köpa bil eller fara till Kanarieöarna eller Mallorca. Det var många lyckliga människor som avtecknade sig mot de sedlar finansministern frikostigt ville stoppa i deras fickor. När dessa människor nu, år 1971, bedömer sin situation och studerar skattetabellerna, kan de mycket lätt konstatera att herr Strängs sedlar verkligen inte räcker till några husreparationer eller några resor — i varje fall inte i den utsträckning som de trodde när de litade på finansministerns ord. Man måste också ta hänsyn till kommunalskattehöjningarnas konsekvenser i det nya skattesystemet. Kommunalskatterna får ju inte längre dras av i deklarationen till statlig skatt. Den utdebitering som gällde förra året, då skatteomläggningen togs, var 21 kronor. I dag är genomsnittet 22:60. Den höjningen innebär att en 30 000-kronors inkomsttagare får nära 500 kronor mer i skatt, och på 20 000-kronorsnivån är skattehöjningen 240 kronor. Om man tar hänsyn till alla dessa konsekvenser, finner man att över 2 miljoner inkomsttagare redan i år kommer att få mindre över att leva av, när skatten är dragen, än vad de hade 1970. Siffran är naturligtvis osäker, det skall jag gärna medge. Herr Sträng och jag kan tvista om huruvida det är majoriteten eller minoriteten av inkomsttagarna som får mer eller mindre att leva på än de haft tidigare, men den rätta siffran kommer under alla omständigheter att ligga omkring hälften av landets inkomsttagare, inte vid tredjedelsstrecket. Vad vi däremot inte skulle behöva tvista om — men det kommer vi säkerligen att göra ändå — är att redan år 1972 en klar majoritet av landets inkomsttagare kommer att få sina behållna, reella inkomster sänkta. Inflationen, de lönehöjningar som blir resultatet av årets förhandlingar, de skärpta marginalskatterna i genomsnittliga inkomstlägen samt kommunalskattehöjningarna borgar för det. Och jag påstår, herr talman, att det nya skattesystemet utgör en väldig skattedammsugare. När systemet varit i kraft fem år har staten tagit in 11 1/2 miljarder kronor mera i skatt än vad staten skulle ha lyckats ta in med det gamla systemet. Och även om regeringen kompenserar kommunerna med bortåt 4 miljarder kronor och vissa förmåner finansieras med de ökade skatteinkomsterna kan det inte bestridas att det nya skattesystemet ger staten en väsentlig inkomstökning i förhållande till det gamla. Och det gamla systemet var som bekant ingen dålig dammsugare det heller! Hur man än vrider och vänder på denna sak går alltså inte den ekvation ihop i vilken skattesänkningar skulle gynna två tredjedelar av våra inkomsttagare. I en politisk broschyr för några år sedan — en liten vacker trycksak med finansministerns porträtt på första sidan — deklarerade finansministern att brutna vallöften inte är någon tillgång för ett parti och knappast något förtroendekapital för det politiska livet över huvud taget. Jag håller så gärna med finansministern på den punkten. Det är verkligen inte ett fåtal människor som av sina skattetabeller i dag och av prislapparna i detaljhandelns fönster och av sina egna plånböckers innehåll kan konstatera de givna vallöftenas bräcklighet. Konsekvenserna av vallöftena kommer säkert att visa sig i framtiden, det har herr Sträng rätt i! I den socialdemokratiska pressen har under den senaste tiden återgivits några exempel som trots allt skulle bevisa skattesystemets fördelaktiga konsekvenser för låginkomsttagarna. Jag vill haka på ett sådant fall. Jag tar en tvåbarnfamilj i Hackås i Jämtland. Mannen tjänar 2 000 kronor i månaden, hustrun saknar förvärvsinkomst. Den kommunala utdebiteringen var år 1970 21 kronor. Familjen hade det året inklusive barnbidrag i disponibel inkomst 18 956 kronor. I år är kommunalskatten i Hackås 24 kronor. Barnbidraget har höjts med 300 kronor. Från december till januari har mervärdeskatt och priser höjts med 10,2 procent. Med de nya skatterna utgör den disponibla inkomsten i år 18 282 kronor. Familjen har alltså i år 674 kronor mindre att leva på än förra året. Vart tog standardförbättringen vägen? Nästa år, 1972, har säkerligen denna familj fått högre lön. Låt oss anta att löneökningen blir bara 2 000 kronor, dvs. sammanlagt 26 000 kronor. Prisutvecklingen har då med sannolikhet lett till en höjning av kommunalskatterna med 1 krona, dvs. till 25 kronor. Om jag är så vänlig mot finansminister Sträng att jag beräknar prisstegringarna under det här året till bara 5 procent exklusive mervärdeskatt, så kommer familjens disponibla inkomster under detta år att uppgå till 17 966 kronor. Familjen har alltså år 1972 i runt tal 1 000 kronor mindre att leva på än vad den hade år 1970. Vart tog standardförbättringen vägen, herr Sträng? Jag har i min belysning av den s.k. skattereformen ändå inte tagit upp sådana konsekvenser vid nominella lönehöjningar som reducerade bostadstillägg eller höjda barndaghemsavgifter. Jag har i annat sammanhang påvisat att — om man tar hänsyn till sådana konsekvenser — nominella inkomstökningar kan leda till att marginalskatten blir över 100 procent. Jag hade hoppats att finansminister Sträng skulle ha varit intresserad av att själv inför alla dem som har utlovats skattesänkningar redovisa en samlad analys av situationen för olika inkomsttagargrupper, och det var därför som jag framställde denna interpellation. Jag kan nu konstatera att finansministern i dag inte är tilltalad av att ens försöka göra ett sådant klarläggande. Jag beklagar det, men jag kan förstå att finansministern känner i varje fall ett visst obehag vid tanken på att behöva erkänna sina egna vallöftens ihålighet.
Herr talman! Mina känslor är väl en sak som jag själv har den största möjligheten att analysera och redovisa, och därför bör kanske herr Bohman vara litet försiktig när han talar om mina känslor. Han kommer säkerligen rätt i tillvaron om han inskränker sig till sina egna och avger sina deklarationer från de utgångspunkterna. Jag gav ett kort svar.

Jag skall gärna ge herr Bohman erkännande för ett dialektiskt politiskt bra inlägg från talarstolen alldeles nyss. Jag vill dock inte ge samma erkännande i fråga om den intellektuella objektiviteten i hans beskrivning. Det går nämligen inte att tala om skattepolitiken som om denna vore ett problem i ett alldeles isolerat rum. Vad var det vi enade oss om för ett år sedan? Jo, om en skattereform med en klar omfördelning till förmån för de lägst avlönade eller grupperna i de lägre inkomstlägena. Mitt förslag på den punkten fick en mycket omfattande accept av riksdagen, även om herr Bohman hade en lång rad invändningar att göra. Skattereformen var emellertid ett uttryck för riksdagens mening och uppfattning. Jag gjorde mig redan vid det tillfället till tolk för den uppfattningen att jag självfallet måste göra reservationer i avseende på de kommunala skattehöjningarna och landstingsskattehöjningarna. Även om man publikt gärna ger finansministern skulden för detta, måste nog — om man skall vara noggrann — sägas att finansministern härvidlag har ganska små möjligheter att påverka utvecklingen. Men jag har tillräckligt hårt skinn för att också kunna ta denna skuld på mig. Reservationen för eventuella skattehöjningar gavs således när skatteförslaget lades fram och beslutet togs. Vidare sades ifrån att det här var fråga om en förändring på statsskatten inklusive effekterna av den höjda mervärdeskatten och ingenting annat. Det sades vidare ifrån att de beräkningar som görs skall jämföras med en situation i vilken vi har det gamla skattesystemet oförändrat. Från dessa utgångspunkter sett håller trots herr Bohmans inlägg beräkningarna än i dag.

Prisstegringarna — eller inflationen, om man vill använda det ordet — går ju sin väg i alla fall, och jag har så många gånger försökt reda ut och redovisa orsakerna till prisstegringarna under fjolåret, att jag bara skulle göra mig skyldig till upprepningar, om jag på nytt toge upp den debatten. Man kan bara ta ett enkelt exempel — gärna med utgångspunkt från herr Bohmans interpellation, där han talar om en inkomsttagare med 30 000 kronor i årsinkomst. Om han hade bott här i Stockholm, skulle han — därest denna balanserade sänkning icke skulle ha kommit på hans statsskatt — ha varit i en ganska förtvivlad situation när Stockholms stad på grund av ett borgerligt vanstyre tvingades höja kommunalskatten med 3:50. För denne inkomsttagare blir det en kommunal skattehöjning som ligger mellan 850 och 900 kronor på ett år. Han slipper känna detta nu. Han kan i många fall t.o.m. få en skattesänkning, trots den hårda kommunala utdebiteringen. Det är detta man måste klara ut och hålla isär när man talar om skattepolitiken. Jag skall inte låta förleda mig att hålla ett långt inlägg — av herr Bohmans inledning fattade jag att han är allergisk mot inlägg från min sida när de har en benägenhet att bli litet utförligare. När man går upp och gruvar sig över att det nya skatteförslaget inneburit den och den påfrestningen för den eller den inkomsttagaren, vore ju alternativet, herr Bohman, att vi skulle ha en motsvarande sämre finanspolitik. Betraktar herr Bohman läget så att vi har en för stark finanspolitik? Det är ju inte jag personligen som tar hand om pengarna. De går in i statskassan och bestrider de utgifter som kammarens ledamöter i allmänhet är tämligen ense om.

Det är den enkla logik som det är litet genant, herr talman, att jag såsom okunnig man måste stå och instruera juristen Bohman om. Det har nämligen sagts mig att den som läser juridik tvingas acceptera ett visst mått av logik, och det skulle inte misspryda herr Bohman när han tar upp den här frågan. Men, herr talman, rädd för att så att säga diskontera onsdagens debatt nästa vecka skall jag snabbt avsluta detta inlägg. Kammarens ledamöter skall ju ha någonting att lyssna på när herr Bohman och jag råkar i luven på varandra den 3 mars.

Herr talman! Om jag talar om finansministerns känsloliv och finansministern talar om min intellektuella objektivitet, slutledningsförmåga och liknande kan vi väl vara ungefär kvitt tycker jag. Jag är inte alls allergisk mot finansministerns långa anföranden. Jag tycker de är lärorika, nyttiga och nöjsamma. Vad jag möjligen är allergisk mot är att jag i regel inte har samma möjlighet att synda lika länge som finansministern gör. När man någon gång får göra det kan det därför kännas enbart trevligt. Jag anser inte att finanspolitiken i och för sig har med debatten att göra. Höga skatter och finanspolitik är inte samma sak. Skattesystemets utformning är en fråga, finanspolitik en annan. I begreppet finanspolitik ligger, som herr Sträng mycket väl vet, mycket annat än bara skatter. Även om jag nu har fört fram samma argument som jag kommer att anföra nästa vecka, tycker jag inte det gör någonting. Goda argument förlorar inte på att upprepas, det är bara dåliga argument som kan skadas därav. Jag kan inte godta finansministerns jämförelse med det gamla skattesystemet. Han har väl inte glömt bort alla de år när det dåvarande högerpartiet — det nuvarande moderata samlingspartiet — kritiserade det gamla skattesystemet. Finansminister Sträng och jag har fört åtskilliga debatter om det. Från vår sida har gjorts gällande att det var otidsenligt, orättvist och orimligt och att vi därför måste få ett helt nytt system som stimulerar arbetsamhet och sparsamhet samt tar bättre hänsyn till skatteförmågan än vad det förutvarande gjorde. En jämförelse mellan två dåliga system kan jag därför inte acceptera. Man hade kunnat åstadkomma en bättre konstruktion om man hade haft viljan, herr finansminister. Den avgörande frågan är — och det är den som har föranlett min interpellation i dag — om människorna genom den s.k. skattereformen kommer att få det bättre eller sämre än tidigare? Kommer de att få mera pengar över eller får de mindre pengar över? Vad jag har tyckt mig kunna bevisa är att ungefär hälften av våra inkomsttagare redan i år kommer att få mindre pengar över än förra året och att situationen nästa år kommer att ytterligare förvärras. Åren 1973, 1974 och 1975 blir det ännu värre. Det är inte på ett sådant skattesystem, herr finansminister, som de enskilda familjerna och arbetstagarna skall bygga upp sin framtidstro. De skall inte behöva se fram emot en automatiskt pågående skattehöjning som slår igenom på deras ekonomi snabbare än prisstegringar och lönehöjningar. Sådant skapar inte tillförsikt inför framtiden. Finansministern gör gällande att kommunalskatterna inte har med detta att göra och påstår att han och hans vänner i debatterna gjorde klara reservationer i detta hänseende. Nej, det gjorde ni verkligen inte. Det är möjligt att herr Sträng gjorde någon undanskymd reservation, men i stort sett gick man ut och talade om för hela svenska folket, att de skulle få det bättre i år än förra året. Reservationer gjordes inte i tillräcklig utsträckning. Man talade om en total skattesänkning. När de enskilda medborgarna noterar vad som blir kvar när skatten fråndragits gör de ingen skillnad mellan kommunalskatt och statlig skatt, det vet finansministern. Skatt som skatt — pengarna åker in i dammsugaren. I de annonser som förekom i den socialdemokratiska pressen efter valet fanns följande passus återgiven — jag tror dock inte att finansministern själv kan ha haft tid att formulera annonsen, men det måste väl vara folk som står honom och hans parti nära som gjort det. Där heter det: ”Socialdemokraterna sade i valrörelsen: Två tredjedelar av skattebetalarna tjänar på skattereformen. Det gäller fortfarande.” Detta var alltså efter valet. ”Från den 1 januari har skatten dock höjts i de flesta landsting och kommuner, t.ex. i Sundsvall. Hade inte den statliga skattereformen genomförts förra året hade dessa höjningar slagit hårt mot just låginkomsttagarna. Nu blir det ändå skattesänkningar för dem.” Annonsen hade varit ärligare om den slutat med följande konstaterande: ”Nu blir det ändå standardsänkning.” Men det stod inte i annonsen. Man räknade alltså in kommunalskatterna och gjorde gällande att det ändå skulle bli skattesänkningar. Jag har när jag räknar in kommunalskatten kommit fram till att de påstådda två tredjedelarna som skulle få sänkta skatter blir bara ungefär hälften redan första året. Men det allvarligaste är konsekvenserna för vår samhällsekonomi och för freden på arbetsmarknaden. Här kommer de stora sammanhang in som finansministern berörde. Jag påstår att det nuvarande skattesystemet är direkt inflationsdrivande och skapar kompensationskrav, som leder till just den konflikt som i dag skakar det svenska samhället och som regeringen har visat en så påfallande liten förmåga att kunna bemästra.